Herr talman! När man har hört debatten i dag förefaller det som om det är mycket stora skillnader mellan partierna när det gäller u-hjälpen. Reellt — om man ser genom de retoriska slöjorna — kan det dock visa sig vara i bästa fall 10 miljoner kronor som skiljer, eller något mindre, av de över 400 miljoner kronor det här gäller. Det kan inte bli någon stor process i sak, såvida inte interna, inrikespolitiska skäl skall få spela in och dominera. Det bemyndigande riksdagen sannolikt om en stund kommer att ge Kungl. Maj:t innebär att maximalt 40 miljoner kronor kan överföras, och då blir den reella skillnaden mellan de bud som föreligger inte 50 miljoner kronor utan mindre än 10 miljoner kronor. Det intressanta i utskottsutlåtandet är att utskottet beställer ett program som skall föreläggas nästa års riksdag: Det har inte sagts huruvida detta program skall vara en tidtabell, om något slutår skall infogas i programmet. På den punkten är utskottets utlåtande något oklart. Man kan inte tolka vad utskottet egentligen avser på denna mycket väsentliga punkt. Det står i statsutskottets utlåtande nr 53 att takten i planens förverkligande av naturliga skäl måste bli beroende av en rad faktorer, av bl.a. praktisk och samhällsekonomisk natur, som inte på förhand kan överblickas. Det finns naturligtvis skäl både för och emot att göra en tidtabell och att sätta in ett slutår i ett program. Statsrevisorerna har också utförligt ventilerat den frågan. Om en tidtabell införes betyder det att man för en serie av år skall binda sig för en ny statsutgift på cirka en miljard kronor. Det kan naturligtvis försvåra en effektiv konjunkturoch budgetpolitik, försvåra rörligheten i vår ekonomiska politik. Det är väl därför som riksdagen tidigare avböjt att fastlägga en tidtabell när 1-procentmålet skall vara uppnått. Inget land i världen har heller låst sig för ett bestämt årtal när det gäller att uppnå 1-procentmålet. Men om inte detta mål skall vika undan i fjärran måste rimligen en riktpunkt sättas upp i det program riksdagen beställer. Det får ske med all behövlig flexibilitet, all hänsyn till statsfinansiella omständigheter, bytesbalans och liknande ting. Men sedan dessa reservationer är gjorda bör man ändå rikta en enträgen hemställan om att det program som skall föreläggas nästa år även skall innefatta en riktpunkt. Jag vill gärna förorda att denna skall innebära att senast i mitten av 1970 talet 1-procentmålet bör vara uppnått. Om detta skrivs in i programmet får det ett helt annat värde, en helt annan substans, än om vi håller den frågan öppen. Det blir eljest alltför lätt att finna nya skäl för uppskov och att låta u-hjälpen bli en restpost i budgeten framgent. Lika väsentligt som procentmålet och kvantiteten är emellertid biståndets kvalitet. Därom har talats mindre i dagens debatt. Utrikesministern slog med all rätt fast behovet av att starkare betona effektiviteten, kvaliteten, den personliga insatsen, behovet av experter, folk i skilda yrken som är villiga att offra år i praktiskt arbete i u-länder under ofta svåra förhållanden. Detta betyder också att expertrekryteringen måste ges hög prioritet i vårt bistånd. I detta sammanhang vill jag gärna dra en lans för de s.k. fredskåristerna, som officiellt benämns frivilligkåren. Det bedrivs f.n. försöksverksamhet främst i Zambia och i Etiopien. Jag har haft tillfälle att se dessa frivilliga i arbete i båda dessa länder och fått det allra bästa intryck av den insats de gör. De är verksamma inom olika fält, t.ex. byggnadsarbete, sociologiskt arbete, statistiskt arbete, socialt arbete 0. s.v., där de gör insatser på i allmänhet arbetsledande nivå. När SIDA gör en värdering av erfarenheterna av denna verksamhet hoppas jag att dessa skall visa sig vara så entydigt positiva att vi kan permanenta detta inslag i vårt bistånd. Det kan ge tillfälle för många unga svenskar att göra en direkt värdefull insats i utlandet. Jag vill också starkt framhålla behovet av en samordning både nationellt och internationellt av biståndsverksamheten. Internationellt råder förbistring på detta område. Många olika länder gör nu insatser i ett u-land utan någon som helst inbördes samordning. Mottagarlandet är i allmänhet alltför administrativt svagt med otillräcklig förvaltningspersonal för att klara denna uppgift. Det blir i stället FN-familjen och givarländerna som måste söka klara samordningen vilken nu är så erbarmligt eftersatt. Hit hör också nödvändigheten av att göra en resultatvärdering. Både från utskottets och från SIDA:s håll har det skrivits åtskilligt om behovet av en sådan, och alla erfarenheter pekar på att en sådan är önskvärd. Förenta Nationerna har helt nyligen, i höstas, antagit en resolution om att en genomgripande utredning skall göras av hela FN-familjens biståndsverksamhet från varjehanda aspekter, såsom t.ex. resultatvärdering, effektivitet och kostnader. Hur mycket kostar det för ett mottagarland att ta emot en biståndsinsats? — ja, det vet man mycket litet om. Hur stor är effektiviteten, vilka former för biståndet är de bästa o0.s.v.? Man får hoppas att denna utredning skall ge större klarhet i dessa frågor. I frågan om länderkoncentrationen har särskilt ett land i dag varit på tal, nämligen Zambia. Reservanterna föreslår att riksdagen skall uttala sig för att Zambia skall bli en ny huvudmottagare av svenskt bistånd. Jag har den allra största faiblesse för detta land som är i en mycket svår belägenhet. Genom sin geografiska situation — landet är granne till Rhodesia — har det drabbats hårdare av sanktionerna mot detta land än Rhodesia självt. Jag hade tillfälle att i somras resa i Zambia och Rhodesia och hade därvid bl.a. ett långt samtal med Zambias utrikesminister Kapwepwe, som ingående kunde berätta om landets svåra dilemma. Zambia är beroende av handeln med Rhodesia, bl.a. av kolimporten från detta land för att kunna förädla sin koppar. Man försöker minska detta beroende av Rhodesia genom att handla med andra länder. En paradoxal följd av detta har blivit att Zambia nödgats att väsentligt öka sin handel med Sydafrika, trots att Zambia naturligtvis avskyr Sydafrikas raspolitik lika intensivt som Rhodesias. Zambia försöker nu öppna nya handelsvägar och kommunikationer norrut och österut genom Tanzania, Kongo, Angola o.s.v. för att komma ut till kusterna. Det är ju ett av världens 25-tal s.k. »landlocked» länder, instängda länder utan egen havsgräns. Det kommer att kräva miljardinsatser, och skall de kunna realiseras måste Världsbanken träda in med finansiellt stöd. Man kan säga att Zambia i grund och botten har bättre ekonomiska utsikter än de flesta andra nya afrikanska länder. Landet har i sina koppargruvor en stor rikedomskälla som få länder i Afrika har motsvarighet till. Men det behöver hjälp med förvaltning, expertis, hälsovård 0. s. v. Det behöver särskilt stöd i den akuta situation som uppstått på grund av sanktionerna, men på längre sikt får Zambias läge anses vara väsentligt bättre än t.ex. grannlandet Tanzanias. Jag tror att en faktor som inte har nämnts här i dag spelar in vid bedömningen av reservanternas förslag. Det är en uppgift som jag fick härom veckan från den danska u-hjälpsdebatten. Man överväger enligt denna uppgift i Danmark — som nu förbereder sig på att öka sin insats — att göra Zambia till sitt s.k. fadderland. Man skulle liksom ta sig an och särskilt inrikta sin insats på Zambia. Jag har inga möjligheter att bedöma huruvida det kommer att bli så, jag vet bara att uppslaget finns i Danmark. Det kan inte vara lämpligt i dagens läge att Sveriges riksdag gör en beställning till Kungl. Maj:t att Zambia skall bli huvudmottagare för Sverige. Det bör rimligen ske nordisk samordning även av våra insatser i u-länderna, och jag förutsätter att regeringen eller SIDA tar de kontakter som behövs för att klargöra hur man ser på frågorna. Riksdagen bör heller inte enbart på basis av en enstaka motion eller en reservation göra en sådan väsentlig punktbeställning som att begära att ena eller andra landet skall bli huvudmottagare. Därför tror jag att det är lämpligt att reservationen avslås. En annan fråga som kommit upp flera gånger i dag är det investeringsgarantisystem riksdagen här är beredd att uttala sig för. Det möter kritik på en del håll. Senast har herr Werner uttalat sig mycket kritiskt om ett investeringsgarantisystem. Det talas om utsugning och nykolonialism. Herr Werner säger att det inte är socialistiskt att ha ett investeringsgarantisystem. Jag vet inte vad han menar med socialistisk u-hjälp — om det möjligen är sådan u-bjälp som Sovjet eller öststaterna bedriver. Det är i så fall verkligen inte något som helst föredöme med den starka politiska inriktning och den allmänna snålhet som karakteriserar denna u-hjälp. I jämförelse med det biståndet och annat bistånd, har svensk u-hjälp en helt annan kvalitet. Om det är olämpligt med ett nationellt garantisystem, då är det också olämpligt med ett internationellt garantisystem. Men ett sådant är vad som förberedes inom =:Världsbanks-gruppen. Sverige har i något år avvaktat resultatet av den internationella behandlingen av denna fråga, väntat att ett konkret förslag skulle ta form. När det nu ser ut att dröja med det internationella garantisystemet måste man fråga: Skall Sverige då förhålla sig passivt år efter år? Finansmininstern har i början av året — i finanshuvudtiteln — bebådat utredning om <:investeringsgarantisystem, och i remissdebatten fann jag mig ha anledning att harangera honom på den punkten och uttala mina förväntningar om att utredningen skulle leda till snara resultat. Om man vill främja industrialisering i u-länderna måste man vara beredd att vidta positiva åtgärder. Häromåret bidrog Sverige i Förenta Nationerna aktivt till uppkomsten av ett nytt organ, UNIDO, just för att främja denna industrialisering. Det kan inte vara klokt, eller praktiskt att säga att här är endast de statliga insatserna av betydelse och att privata och kommersiella insatser är sekunda eller negativa. Statliga och privata insatser måste komplettera varandra i försöken att hjälpa de fattiga länderna och att ge dem en ekonomisk hävstång. De statliga insatserna är med all säkerhet inte tillräckliga att ensamma skjuta på u-ländernas industrialiseringsprocess. Det behövs också bistånd genom privata källor, kommersiella företag, expertis, arbetsledare, tekniker, all den know-how, den kunskap, den marknadsföringsexpertis finns inom företagen. Vad gäller u-ländernas eget intresse av industrialisering är det så klart omvittnat att det inte kan ifrågasättas. I många av dessa unga länder råder politisk instabilitet. Jag erinrar om att under ett års tid har ett dussintal länder i Afrika skakats av inre omvälvningar och statskupper. Dessa förhållanden kan självklart hindra deras ekonomiska utveckling, hålla tillbaka, skrämma bort utländska insatser. Risken är då att investeringar och industriella insatser i stället sker i sådana diktaturländer där förhållandena bedöms såsom mera stabila, alltså raka motsatsen till vad Aftonbladet häromdagen skrev i sin ledare om följden av ett garantisystem och som herr Werner med gillande citerade. Jag tror att ett investeringsgarantisystem kan jämna vägen för värdefulla insatser, avsedda att främja de underutvecklade länderna. Det är löjligt som påståtts att socialdemokratin har »sålt sig» till högern i denna fråga i april månad i år! En del sådana där billigheter har använts även här. Jag erinrar om en kommitté som arbetat gemensamt inom Landsorganisationen och socialdemokratiska partiet. Den har daterat sitt betänkande den 29 november 1966 och har arbetat under ledning av dåvarande statsrådet Ulla Lindström. Det heter i detta betänkande att »vi på svensk sida inte har och aldrig bör lägga oss till med några ideologiska principer som gör halt inför vissa företagsformer vilka må passa u-landet även om de inte passar oss. Till industri i privat, kooperativ eller statlig regi bör inställningen vara lika positiv. Avgörande bör endast vara dess möjlighet att utvecklas effektivt. Inte heller bör förutfattade meningar hindra oss att använda svenska privatföretag som leverantörer av vissa industriella tjänster. Svenskt näringsliv har manifesterat ett intresse av att få medverka i u-hjälpen. Det kan svenska företag göra genom dotterbolag och filialer och förmedling genom dessa av tekniskt kunnande och utbildning.» »Ett offentligt försäkringssystem», säger kommittén vidare, »som tryggar den privata företagaren mot politiska och ekonomiska risker i ulandet, finner vi naturligt. Exportgarantier, dubbelbeskattningsavtal och rimligt skydd för investeringar ingår i ett sådant korrekt stöd. I gengäld bör krav kunna ställas på en mera öppen redovisning av verksamheten i det främmande landet och på ett uppträdande, som rimmar med de normer för samarbete på arbetsplatsen som gäller i Sverige.

Utgångspunkten bör här som alltid i vårt bistånd vara att u-ländernas egna behov skall vara utslagsgivande och riktgivande. Jag hoppas att detta år blir det sista, när u-hjälpen i Sveriges riksdag skall användas som slagträ i en inrikespolitisk träta. Det gäller här en mänsklighetens intressefråga av största mått, näst kärnvapnen den mest angelägna och ödesdigra samlevnadsfrågan för folken.

Herr talman! Herr Möller återkom till zambiafrågan. Han anförde flera synpunkter som jag kan instämma i. Bakgrunden är ju att Zambia behöver en ökad balans i förvaltningen, där engelsmännens dominans är alltför stor, att man behöver ett ökat bistånd för att bygga ut kommunikationerna till och genom Tanzania, att man drabbats hårdare än någon annan nation av FN-beslutet om sanktioner mot Rhodesia, att Zambia är en symbol i hela det södra Afrika för strävan till självständighet, att Zambia gränsar till fyra områden som styrs av vita minoritetsregimer. Svårigheter för Zambia i det läget skulle vara en triumf för apartheidideologins regimer. Herr Möller tecknade något av denna bakgrund. I den situationen har till Sveriges riksdag lämnats in en motion i vilken inte krävs att Zambia skall göras till »huvudmottagaren» av den svenska u-landshjälpen utan något mera blygsamt, nämligen att vi skall ta omedelbara kontakter med Zambias regering om ett biståndsprogram och att en plan för hjälpen skall läggas fram för den svenska riksdagen nästa år. Herr Möller säger då — och här slutar hans raka resonemang och han går tillbaka till utskottets skrivning — att vi inte kan göra en sådan beställning med anledning av en motion. Jo, herr Möller, en sådan beställning kan vi göra med anledning av en motion, om nämligen för det första regeringen inte själv gör det, om det för det andra finns en rad goda skäl för att stödja Zambia och om det för det tredje är viktigt att vårt stöd kommer snabbt, mycket snabbt. I ett sådant läge kan riksdagen bifalla en reservation och se till, att Sverige gör en något bättre insats i maktspelet i södra Afrika.

Herr talman! Herr Werner upprepade sina argument, men han förstärkte dem inte. Jag har något utförligt anfört de faktorer som jag tycker är väsentliga i debatten om investeringsgarantier. Jag förstår att det är en fråga som måste handläggas med omsorg, ty det kan gälla intressen som divergerar mellan statsmakterna och privata företag. Men denna svårighet bör inte hindra oss från ett positivt närmande till frågan och från försök få en lösning av ett problem där u-ländernas egen önskan är klart dokumenterad. Våra mer eller mindre doktrinärt eller icke doktrinärt baserade ståndpunkter får inte hindra oss från att göra en insats, om den är av värde för de fattiga folkens utveckling och av dem själva önskad. Det står, herr Ahlmark, klart uttryckt i reservationen att man ifrågasätter om inte tidpunkten nu är inne att resa frågan om att göra Zambia till huvudmottagare. Jag har inte sagt att Sveriges riksdag inte kan göra en beställning om att Zambia skulle få bli huvudmottagare. Självfallet kan riksdagen göra det. Där emot har jag sagt att det inte är praktiskt och lämpligt, vilket är något helt annat.

Jag säger detta så mycket mer som riksdagen i fjol starkt uttalade sig för en länderkoncentration på mottagarsidan. Jag hoppas att regeringen och SIDA skall beakta den debatt som här förts. Att de har klart för sig läget 1 Zambia kan inte betvivlas. Jag hoppas också att, om fråga om internationella solidaritetsaktioner för att hjälpa länder som drabbas av sanktioner uppkommer i de internationella organen, Sverige är villigt att göra en positiv insats för att stödja Zambia. Hittills har England erbjudit sig att ge Zambia viss kompensation för vad det fått lida skada genom handelsavbräck och sanktionerna mot Rhodesia. Det är dock alldeles uppenbart att denna kompensation är otillräcklig.

Herr talman! U-hjälpsfrågan är vid det här laget ett ganska väl avbetat fält. Gemensam nämnare i debatten har varit de ärade talarnas påpekanden om att det svenska folkets vilja att hjälpa är stor. Därom vittnar också resultatet av den stora riksinsamlingen »Flykting 67», vilka medel via FN:s flyktingsekretariat skall gå till hjälp för bl.a. flyktingar från Sudan. Jag hade i fjol tillfälle att här i kammaren erinra om den tragiska situation som är afrikanernas i södra Sudan, de som är offer för ett inbördeskrig, ett ras-, språkoch religionskrig. Synpunkter lades fram i samband med debatten om de 35 miljonerna som Sverige gav i bistånd till Sudan och som enligt avtalet gäller ett program för landsbygdens vattenförsörjning, ett projekt i norra Sudan. Självfallet är dessa u-hjälpsfrågor känsliga och inte alltid så lätta att på avstånd handlägga. En viss marginal för misslyckanden måste väl finnas, ty de irrationella faktorerna uppenbarar sig alltid. Idealtillståndet vore naturligtvis att allt u-hjälpsarbete skulle vara baserat på en realistisk och saklig information i u-landsproblematiken, grundad på en kännedom om var hjälpbehoven är störst och var de praktiska åtgärderna skall sättas in för att ge hjälp på bästa möjliga sätt. Beträffande Sudan vet vi att inbördeskriget fortsätter och att flyktingströmmen inte sinar ut. Man noterar därför med tacksamhet att det ekonomiska resultatet av svenska folkets givmildhet genom Flykting 67 har kanaliserats till bl.a. dessa arma sudanflyktingar, om vilka en läkare i Röda korsets överstyrelse har sagt att han har fått det starkaste bevis för att knappast ens fångarna i Belsen hade det värre. Jag vill i det sammanhanget också citera en av Lutherhjälpens funktionärer som säger: »Sudanflyktingarna har ingen tidigare brytt sig om. De har det därför särskilt svårt, och hjälp bland dem är oerhört angelägen för att ge dem en möjlighet till rehabilitering och en ny framtid.» Det är, herr talman, endast för att till protokollet föra dessa fakta om nöden bland flyktingarna från södra Sudan som jag har begärt ordet. Oroligheterna i Sudan synes fortsätta, och störningarna märks på många områden. Vid Khartoumuniversitetet finns enligt uppgift 94 studenter från södra Sudan mot ungefär 2000 studenter från den norra delen av landet. Studiemöjligheterna synes alltså vara betydligt mera begränsade för invånarna i södra Sudan. Studentunionen för den södra landsdelen anser att den skulle ha rätt till platser för ungefär 700 stu denter. Det svenska folket har nu i frivillighetens tecken engagerat sig för att hjälpa bl.a. dessa flyktingar från södra Sudan. Jag tycker att denna lyckade aktion, som är organiserad av Sveriges Radio, Röda korset, Rädda barnen, Lutherhjälpen och Individuell människohjälp, är ett gott exempel på styr kan i frivilliga u-hjälpsinsatser byggda på en realistisk insyn. De är, anser jag, ytterligare ett bevis på att insatser via mission och hjälporganisationer kommer direkt till de människor som är nödlidande, Därför borde sådana insatser i högre grad få samordnas med vår offentliga u-hjälpsverksamhet. Den väsentliga uppgiften är väl till syvende og sidst att hjälp ges u-ländernas befolkning. Det är, som jag ser det, inte enbart en skattefråga. Det är också med anledning därav som jag ansluter mig till reservation 1 i statsutskottets utlåtande nr 353. u-hjälpens utbyggnadstakt och den tidpunkt för 1 procent-målets förverkligande som inginge i dessa planer.

Herr talman! Bevillningsutskottets föreliggande betänkande behandlar rätt många motioner som alla helt eller delvis har anknytning till u-hjälpen. Sedan nu kammaren har ägnat en hel dag åt u-hjälpsfrågorna torde det vara tämligen överflödigt att närmare presentera de förslag som har framförts i motioner och som på ett mycket överskådligt sätt refereras i betänkandet.

Inom utskottet har man betraktat många av de här redovisade uppslagen till ökad u-hjälp som rena hugskott och därför varit ganska ense om att avvisa Ang. en speciell u-hjälpsavgift, m.m. dem. På två punkter har emellertid utskottsledamöterna hamnat på skilda linjer. Det gäller avdragsrätt för gåvor till u-hjälp och åtgärder för främjande av investeringar i u-länderna. I den första frågan har lotten fått avgöra utskottets ställningstagande. Som förlorande part har jag nöjet att företräda reservanterna. Förslaget om avdragsrätt vid inkomstbeskattningen är inte begränsat bara till gåvor till uhjälp, utan motionerna och utskottets förslag avser skattefrihet för gåvor i största allmänhet till allmännyttiga och liknande ändamål. Denna fråga har upprepade gånger varit föremål för riksdagens behandling och alltid rönt samma öde, nämligen att bli avvisad. Riksdagens motiv för avslagen har alltid varit detsamma. Riksdagen har ansett att en avdragsrätt av detta slag helt enkelt innebär en klar avvikelse från de grundläggande principerna i vår skattelagstiftning. Vidare har riksdagen haft den uppfattningen att om staten vill främja allmännyttiga eller liknande ändamål skall detta ske genom direkta statliga bidrag och inte genom lättnader vid inkomstbeskattningen. En avdragsrätt av den allmänna typ som här skisserats i motioner och framförts av utskottsmajoriteten skulle också komma att innebära betydande praktiska svårigheter vid tillämpningen. Det är ju så många verksamheter som kan inrymmas i begreppet »allmännyttiga och liknande ändamål». Såvitt jag kan förstå torde det vara helt omöjligt att precisera sådana ändamål i en lagtext. Då återstår ingenting annat än att överlåta på taxeringsmyndigheterna att avgöra, huruvida verksamheten bedrivs för sådant allmännyttigt ändamål som utgör förutsättningen för en givares begärda skatteavdrag. Det finns många ledamöter av denna kammare som har erfarenheter av det praktiska taxeringsarbetet, och jag tror säkert att de avstår från en så grannlaga uppgift som att klassificera ett ändamål som allmännyttigt. Reservanterna har också påpekat att en avdragsrätt av detta slag strider mot planerna på införande av en definitiv källskatt. Detta har sagts många gånger här i kammaren, men jag tror att det förtjänar att påpekas ytterligare. Om tanken att införa en definitiv källskatt är allvarligt menad, måste vi ju ställa in oss på ett borttagande av de avdrag som finns i våra skattelagar och inte börja på att införa nya former för skatteavdrag — det torpederar hela tanken på en definitiv källskatt. Med det sagda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som behandlar avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor till u-hjälp m.m. Vidare skulle jag också som representant för utskottsmajoriteten vilja säga några ord beträffande åtgärder för att främja investeringar i u-länder. Men, herr talman, jag bör väl i artighetens intresse vänta för att höra vad företrädarna för reservanterna har att säga innan jag uttalar mig på den punkten.

Herr talman! Till bevillningsutskottets föreliggande betänkande nr 25 som vi nu behandlar har högerledamöterna fogat en reservation som är betecknad med II och som gäller åtgärder för att främja investeringar i u-länderna. Jag vill med några ord litet närmare motivera denna reservation. Reservanterna hyser den uppfattningen att betydelsefulla åtgärder kan vidtas på beskattningens område för att främja investeringar i u-länderna. En sådan åtgärd är att arbeta vidare med att införa dubbelbeskattningsavtal med dessa länder, så att det hinder som frånvaron av dylika avtal utgör undanröjes. Om ett u-land anser det vara förenat med fördelar att genom skattefrihet eller skattelättnader stimulera svenska företag att etablera sig i landet, bör detta inte leda till att beskattning sker i Sverige med det belopp som en sådan skattelättnad kan medföra. I så fall blir det svenska staten och inte det investerande företaget som får del av u-landets avsedda stimulans för ökad industriell verksamhet — ett resultat av de vidtagna åtgärderna som säkerligen landet i fråga inte tänkt sig. Den nya lagstiftning, som antogs av riksdagen 1966, innebär ett framsteg i detta avseende så till vida som det nu blir möjligt att från den svenska skatten avräkna utländsk statlig skatt som erlagts för inkomst från förvärvskälla i utlandet. Fortfarande kvarstår emellertid de följdverkningar av nu gällande bestämmelser som jag här nyss pekat på, nämligen att om u-landet avstår från bolagsskatt för ett svenskt företag beskattas motsvarande inkomstbelopp i Sverige. Avräkningen får inte heller ske för utdelning från ett utländskt dotterbolag som erlagt skatt i u-landet. I vissa länder gäller redan och andra överväger införandet av regler om att investeringskostnader i ett u-land får dras av från investerarens skattepliktiga inkomst i hemlandet. Vi reservanter förordar att samma metod införs i vårt land. Vissa andra förslag påtalas även i reservationen. Det gäller kapitalfrågor, utbildning av företagsledare, teknisk personal o.s.v. Vi tror att på sikt är hjälp som effektivt bidrar att öka takten i u-ländernas industriella och därmed även ekonomiska utveckling den säkraste vägen till att varaktigt lindra nöden för dessa folk. Det förringar naturligtvis inte på något sätt värdet av alla insatser som görs för att för dagen hjälpa mot svält och umbäranden. Det är, herr talman, utifrån de synpunkter jag här i korthet utvecklat som vi kommit fram till vårt yrkande i reservationen, att hos Kungl. Maj:t anhålla om förslag till sådana ändringar i skattelagstiftningen att det ekonomiska samarbetet med u-länderna under Ang. en speciell u-hjälpsavgift, m.m. lättas. Jag ber med denna korta motivering att få yrka bifall till reservation II. I detta betänkande behandlas även frågan om rätt till avdrag vid inkomstbeskattningen för gåvor till religiösa, humanitära och allmännyttiga ändamål. Denna fråga har nyss berörts av Einar Eriksson när han talade om den reservation I som fogats till utskottets betänkande. Som han även nämnde har yrkanden av samma innehåll under senare år prövats flera gånger av riksdagen utan att leda till för motionärerna positivt beslut. Att de organisationer, som ägnar sig åt arbete inom de ideella områden det här rör sig om, utför mycket stora och värdefulla insatser torde vunna erfarenheter klart ha visat. Inte minst den senaste tiden har vi fått påtagliga bevis för allmänhetens uppskattning och intresse för denna form av hjälpverksamhet, vars omfattning nu är så betydande att många hjälpbehov helt enkelt inte alls skulle kunna bli tillgodosedda utan dessa frivilliga krafter. Såsom ett sätt att stimulera medborgarna till fortsatt stöd och helst ytterligare aktivera detta har utskottet föreslagit, att frågan om avdragsrätt för gåvor till ifrågavarande ändamål blir föremål för skyndsam utredning och förslag. I detta sammanhang har u-hjälpen kommit att inta en alltmer framskjuten plats i den allmänna debatten. Missionssällskap och andra sammanslutningar, som sedan mycket lång tid sysslat med dessa problem och förvärvat stor kännedom härom, utför ett synnerligen värdefullt arbete för höjande av standarden i u-länderna och för att verksamt lindra människornas nöd. En lösning i fråga om den skattemässiga behandlingen av bidrag till dessa ändamål skulle säkert utgöra en god stimulans för ytterligare ekonomiskt stöd, inte minst till sådana organisationer jag nyss omnämnt. De personer som har hand om denna verksamhet har oftast fått lära sig att ar Ang. en speciell u-hjälpsavgift, m.m. beta med små medel och billig administration. Det gör i sin tur att bortfallet till omkostnader m.m. i regel uppgår till mycket blygsamma belopp.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

Herr talman! Som de båda föregående talarna har framhållit är frågan om rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för gåvor till allmännyttiga och humanitära ändamål inte ny. Vid taxeringar som skedde fr.o.m. 1939 t.o.m. 1943 tillämpades avdragsrätt för gåvor, först till luftvärnet och sjövärnskåren, senare till internationellt hjälparbete. Denna avdragsrätt var föranledd av speciella förhållanden och bestämmelserna tidsbegränsade. Sedan 1957 har det varje år förekommit motioner i riksdagen om införande av en varaktig rätt till avdrag för gåvor till humanitära och allmännyttiga ändamål. En stark minoritet i riksdagen har stått hakom dessa yrkanden. I år har u-hjälpen förts fram som ett angeläget humanitärt ändamål. Det är anledningen till att motionerna förts samman i det u-hjälpspaket som vi i dag behandlar. Alla är eniga om värdet och nyttan av det arbete som utförs av de kristna samfunden och av olika sammanslutningar och enskilda institutioner med humanitära, vetenskapliga och kulturella syften. Utan deras insats skulle vårt samhälle vara mycket fattigare. Till stor del är dessa samfund och sammanslutningar beroende av bidrag av enskilda givare. Många människor visar stor offervilja när det gäller att stödja ända mål som ligger dem om hjärtat. Det är inte alltid de som har det bäst ställt som ger mest. I övervägande grad uppbäres den frivilliga verksamhet som det här är fråga om av människor med små och medelstora inkomster. Mot bakgrunden av den samhällsnyttiga verksamhet som utövas av enskilda samfund, sammanslutningar och institutioner är det berättigat att betrakta gåvor till dem som ett lika värdefullt bidrag till samhällsverksamheten som de skatter som erläggs till stat och kommun. Detta utgör ett starkt skäl för att inte ta ut skatt på sådana gåvor. Mot detta resonemang kan anföras — och det gör reservanterna också ehuru med andra ord — att om medborgarna på detta sätt genom att lämna bidrag till enskilda sammanslutningar och institutioner med samhällsnyttig verksamhet på sitt program skulle komma i åtnjutande av motsvarande befrielse från skattskyldighet till stat och kommun, skulle man inte nå optimal resursanvändning i samhället. Invändningen är inte oberättigad. Därför måste man givetvis införa vissa begränsningar både beträffande de ändamål som ger avdragsrätt och de belopp som maximalt får avdragas. Hur dessa gränser skall fixeras är givetvis en sak som den av oss föreslagna utredningen får ta ställning till. Det är riktigt att införandet av en avdragsrätt leder till skattebortfall. Man bör dock hålla i minnet att, även om gåvor till samhällsnyttiga ändamål blir avdragsgilla vid beskattningen, så komma den som bidrar med frivilliga gåvor till sådana ändamål att sammanlagt ge ett större bidrag till samhällsverksamheten i vidare bemärkelse än han skulle göra, om han endast bidrog till denna genom skatterna. Vad vi syftar till är inte att de, som nu bidrar med frivilliga gåvor, genom skatteavdragen skall få en lindring, utan att de skall stimuleras att ge ännu mer. Avdragsrätt för gåvor till humanitära och allmännyttiga ändamål innebär en avvikelse från grundläggande principer i skattelagstiftningen, säger reservanterna. Den princip som de tänker på och som de betecknar såsom grundläggande är förmodligen den, att en skattskyldig från sin inkomst av viss förvärvskälla får göra avdrag endast för omkostnader för intäkternas förvärvande. Men är det någonting som säger att man inte kan införa nya principer i skattelagstiftningen? Kravet på avdragsrätt för gåvor av det slag som det här är fråga om uppbäres utan tvivel av en bred folkopinion. När nu så många önskar en ändring av principerna är det väl naturligt att här i riksdagen framföra och söka förverkliga det önskemålet. Riksdagen har ju makt att ändra på principerna, och dessa är väl inte något självändamål. För övrigt är det inte det första avsteg som görs från de grundläggande skatteprinciper som reservanterna talar om. Försäkringsavdraget, som säkerligen ingen har något att invända mot, innebär ett sådant avsteg. Försäkringspremier av det slag som inrymmes under »allmänna avdrag» utgör inte någon kostnad för intäkternas förvärvande, utan den avdragsrätt som inom vissa gränser medges för sådana premier är motiverad av sociala skäl. Skattesakkunniga var faktiskt, såsom framgår av utskottets recit, på sin tid inne på tanken att utvidga avdragsrätten för försäkringspremier till att omfatta också avgifter för och bidrag till allmännyttiga ändamål. Åtskilliga sådana avgifter har från social synpunkt ett värde som kan jämföras med försäkringsverksamhetens, menade de sakkunniga, som ansåg att det därför inte förelåg några avgörande principiella skäl mot att de skattskyldiga medgavs en friare valrätt i fråga om utnyttjandet av ifrågavarande av sociala skäl betingade avdrag. Huruvida en sådan sammankoppling av försäkringsavdra Ang. en speciell u-hjälpsavgift, m.m. get och ett avdrag för humanitära och allmännyttiga ändamål är en framkomlig väg är en sak som får bedömas av den utredning som föreslås. Herr Einar Eriksson framhöll att rätten till skatteavdrag för dylika gåvor skulle försvåra införandet av en definitiv källskatt. Det är möjligt att så kommer att ske, men därmed är inte sagt att en sådan reform kommer att omöjliggöras. Också detta är en sak som en kommande utredning får fundera på. Utskottsutlåtandet i nu ifrågavarande del grundar sig på fem olika motionspar, som alla har ett gemensamt syfte — att stimulera människor att ge frivilliga bidrag till humanitära och allmännyttiga ändamål — men som i övrigt skiljer sig från varandra i olika avseenden. Utskottsmajoriteten har inte tagit ställning till yrkandena i alla detaljer utan föreslår att hela frågan skall göras till föremål för en utredning. Jag har förut angett ett par saker som denna utredning har att ta ställning till. Ytterligare en fråga av grundläggande betydelse som utredningen har att bedöma är om avdragsrätt skall föreligga både vid den statliga och den kommunala beskattningen eller bara vid den statliga beskattningen. Utredningen bör ha åtskilligt att hämta genom att studera erfarenheterna i de länder, där man praktiserar en motsvarande avdragsrätt vid beskattningen. Jag vill därvid i första hand nämna Danmark och Finland, men också Västtyskland, Frankrike, Belgien, Holland och Italien är bland de europeiska länder som tillämpar en sådan avdragsrätt. Herr talman! Jag skall också be att med några ord få beröra det särskilda yttrande som mittenpartiernas representanter i utskottet har avgett beträffande åtgärder för att främja investeringar i u-länderna. Vi har genom yttrandet velat markera vår inställning att man genom lämpliga åtgärder bör stimulera svenska investeringar i u-länderna. På skatteområdet ser vi dubbel Ang. en speciell u-hjälpsavgift, m.m. beskattningsavtalen som det främsta instrumentet. Vi bör därför intensifiera strävandena att få till stånd sådana avtal med u-länder, där svenska investeringar är eller kan bli aktuella. Tyvärr kan detta inte ske i den takt som vore önskvärd — det inser vi alltför väl. Den lagstiftning som vi införde i höstas i syfte att undvika dubbelbeskattning i förhållande till stat med vilken vi inte slutit dubbelbeskattningsavtal innebar ett stort framsteg. Tyvärr är den nya lagstiftningen inte på alla punkter helt tillfredsställande. Den bör därför utbyggas och förbättras. Emellertid anser vi att detta kan anstå något med hänsyn till att lagstiftningen så nyligen trätt i kraft. Vi har också i vårt yttrande understrukit betydelsen av ett förbättrat garantiskydd för svenska u-landsinvesteringar, men eftersom den frågan har behandlats i den stora u-landsdebatten tidigare i dag skall jag, herr talman, inte nu gå in på den. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Såsom motionär i detta ärende ber jag att få yttra några få ord vid denna sena timme. I de likalydande motionerna I: 417 av herr Per Jacobsson och mig samt 11: 532 av herr Yngve Hamrin i Jönköping m.fl. yrkas »att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam utredning och förslag till nästa års riksdag om avdragsrätt vid beskattningen för gåvor till u-länder». Vi har i motionerna angivit hur denna avdragsrätt skulle kunna utformas för att skapa största möjliga rättvisa mellan större och mindre inkomsttagare samt hur en enkel kontroll skulle kunna ordnas. Vidare hävdar vi att systemet med avdragsrätt för gåvor till uländer har många fördelar. Det stimulerar givandet utan att det får karaktären av obligatorium. Ett visst skattebortfall för stat och kommun måste det självfallet bli tal om. Det kan dock sägas att stat och kommun på detta sätt är med och skjuter till medel för en frivillig insamling till u-länderna. Utan tvivel torde beloppen vid sådana insamlingar kunna bli betydande. Genom att olika organisationer, inte minst missionen, är med och administrerar u-hjälpen, torde vidare de höga administrationskostnader som den nuvarande statliga u-hjälpen har kunna reduceras betydligt.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

Herr talman!

Man får väl utgå ifrån att dubbelbeskattningsavtalen skall byggas ut. Det pågår ju en ganska intensiv verksamhet på det området. Herr Enarsson gav det erkännandet att de nya regler som fjolårets riksdag beslutade i fråga om rätt till avräkning av utländsk skatt för svenska företag är ett steg framåt. Jag tror att man kan förstärka uttrycket och säga att det var ett betydande steg framåt just när det gäller att klara dessa beskattningsförhållanden som inte tidigare reglerats i dubbelbeskattningsavtal. Herr talman! Jag tror att man med fog kan säga att vi har undanröjt tidi gare svårigheter på det här området. Därför ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan i punkten III.

Samtidigt anstränger man sig att framhålla hur liberal och litet besvärande och betungande regleringen är. Att det brister i argumentationens konsekvens därvidlag spelar kanske inte så stor roll för regleringens försvarare; att betona och på samma gång bagatellisera går dock inte riktigt bra ihop, tycker jag för min del. Det finns i alla händelser de som anser att valutaregleringen är betungande, i första hand de som har att bära bördan av den — i detta hänseende är det ju på bankerna bördan faller. De yrkar också på att regleringen skall avvecklas. År efter år har Svenska bankföreningen hemställt att en avveckling skulle komma till stånd. Svaret härpå från regeringssidan är att värdepappershandelns begränsning Över gränserna är nödvändig i den uppsättning av medel, som står till buds för att uppnå som det heter »de allmänt omfattade målen för den ekonomiska politiken». Behöver man till att börja med framhålla, att vi inte delar regeringspartiets syn på målen för den ekonomiska politiken? Inte har vi någonsin anslutit oss exempelvis till tanken på en treprocentig årlig penningvärdeförsämring, exklusive skatter, som finansministern förklarat vara acceptabel. Sådana uttalanden om allmänt omfattade mål får stå för regeringens räkning — inte för vår i varje fall. Naturligtvis är det ett ekonomiskpolitiskt mål av begränsat slag för oss att bli av med valutaregleringen, därför att vi menar att den hindrar en önskvärd ekonomisk frihet på det finansiella området. Kan en sådan frihet vinnas, och förutsättningarna härför bedömer vi som förefintliga eller i varje fall lätt uppnåbara, öppnas också möjligheter till att utvinna stora fördelar — goda förtjänster, för att uttrycka sig mera rakt på sak — av fri finansverksamhet över gränserna. Skall man arbeta på internationella fält med alla former av upplåningsoch utlåningsverksamhet måste man ha utomordentligt smidiga former. Jag tror, herr talman, att kammarens ledamöter tillåter mig att berätta en liten självupplevd historia från det stora landet i väster vilken berör frågor av den här karaktären. Jag besökte för några år sedan det stora telefonbolaget på den amerikanska västkusten och hade därvid ett samtal med kassadirektören på platsen. Han meddelade att detta företags kassavariationer låg i storleksordningen 600 miljoner dollar i månaden, alltså 3 miljarder svenska kronor, från toppen under månaden till den lägsta punkten. Vid det tillfället då jag var där hade han 3 miljoner dollar lediga, alltså 15 miljoner svenska kronor, som skulle kunna utlånas på någon vecka. Själva tekniken i denna finanstransaktion var i mitt tycke intressant. Platsen var San Francisco. Mäklaren som hade att sköta saken befann sig i Los Angeles, som ju ligger på ett ganska betydande avstånd från San Francisco. Affären gjordes upp per telefon, men värdepapperen i fråga som skulle köpas fanns i New York, alltså på ett avstånd som jag skulle tro är välkänt för alla i denna kammare. Jag frågade hur lång tid som den här affären fick ta för att genomföra transaktionen, och på hans uppmaning föreslog jag en halvtimme. Svaret blev tio minuter; det fick inte ta längre tid att genomföra en sådan här transaktion. Man kan bara tänka sig hur en verksamhet av detta slag skulle fungera om man hade haft en valutareglering av den typ som vi har, där man måste vända sig till ett byråkratiskt svenskt ämbetsverk med en förfrågan om möjlig heten att få göra en sådan här transaktion och sedan ställa sig i kö och vänta tre å fyra dagar. Jag tror att alla förstår att det skulle vara direkt dödande för allt slag av dylik finansverksamhet. Det är en grundläggande princip för all bankrörelse att man måste arbeta med kapitalet. Kapitalet är arbetsredskapet och det skall ständigt befinna sig i rörelse för att man skall kunna göra det inkomstbringande. Det är inte bara en fråga om att göra ett kapital ränteavkastande. En bank är inget hypoteksinstitut och det skall den inte heller vara. Ett annat viktigt skäl för valutaregleringens avskaffande är behovet av en ökad företagsintegration. Denna tränger sig på oss för varje år som går i alltmer intensiv grad. Vårt land blir inför framför allt EEC:s fortsatta utveckling alltmer nödsakat att bygga upp produktionsställen, — försäljningsenheter, inköpsenheter och enheter av förvaltningsnatur inom De sex” område. Enligt uppgift lär det för närvarande finnas mellan 1000 och 2000 svenska dotterbolag utomlands. Hur många underlydande bolag till utländska företag det finns i vårt land vet jag inte, men de är kanske lika många. Detta behov av en integration på näringslivets område blir, såsom jag nämnt, alltmer accentuerat överallt i världen, inte bara inom EEC, på grund av den hårdnande internationella konkurrensen och kampen om försäljningsmarknaderna. Vi behöver uppträda i USA, i Australien och i Latinamerika med de exporterande svenska företagen. På sådana krav svaras det nu ofta från regeringen, att valutastyrelsen dock alltid beviljar tillstånd på grundval av inlämnade ansökningar om upprättande av produktionsenheter och även andra enheter. Delvis är detta sant, men det är ändå inte enligt vårt sått att se hela sanningen, eftersom systemet är klumpigt och därför verkar stävjande och dödande på initiativet. En principiell frihet är i så fall vida bättre. Om man vill göra undantag i specifika fall finns det ju en sådan möjlighet, som vi inte motsätter oss. Sveriges reservationer till OECD:s liberaliseringskodex kvarstår fortfarande. Det är alltså ingen nyhet att konstatera detta, men vi beklagar det alltjämt, liksom vi tidigare gjort. Vi anser att ett sådant beklagande bör upprepas även i år. En nyhet sedan i fjol är däremot att man i vår i sexstatsmarknaden tagit nya steg till en finansiell integration inom marknadsområdet för att underlätta företagsintegrationen. En omfattande utredning om målsättning och metoder därför presenterades så sent som för två månader sedan. Friare kapitalrörelser tillmätes stor betydelse utomlands, medan vi i vårt land tycks ha svårt att vinna förståelse för detta, såsom det förefaller mig mest på grund av okunnighet om vad frågan gäller. Såsom en nyhet vill jag också erinra om att Frankrike så sent som den sista januari i år har vidtagit omfattande frigörelseåtgärder på såväl valutasom kapitalområdena. Som regel är numera i Frankrike alla valutaoch betalningstransaktioner fria. Betalningstransaktionerna är ju fria också i vårt land, varför det kanske inte är någon skillnad på denna punkt. Men det är i Frankrike i princip uttalat, att valutatransaktionerna är fria. Alla köp och försäljningar av inhemska och utländska värdepapper liksom alla investeringar i fast egendom är fria för såväl valutainlänningar som <valutautlänningar. En utländsk upplåning är fri för franska medborgare upp till ett belopp av två miljoner franc utan någon särskild anmälan. Vill man gå längre får man dock lov att anmäla detta. Från denna regel är alla franska banker undantagna. För dessa är all inoch utlåning fri. Det är speciellt på denna punkt som vi har invändningar att rikta mot den svenska valutaregleringen. Denna innebär att även kort fristiga värdepapper i vårt land är underkastade dess kontroll. Det är alltså inte endast en fråga om långfristiga reverser av typen obligationer eller om värdepapper av typen aktier. Vidare har man i Frankrike nu frigjort inoch utförseln av utländsk valuta, guld och aktier — detta var alltså i Frankrike, väl att märka, inte i Sverige. Från olika håll har å ena sidan anförts farhågor för att valutaregleringens avveckling skulle medföra svensk upplåning utomlands för inhemskt bruk. Det skulle alltså kunna innebära ett visst ingripande i den penningpolitiska målsättningen och i den penningpolitik som riksbanken bedriver. Å andra sidan har också anförts att vi borde inrikta oss medvetet på att vid bibehållen valutareglering företa upplåning utomlands för att finansiera inhemska investeringar. Bägge dessa synpunkter har varit framförda i den allmänna debatten. För min del kan jag inte biträda någondera uppfattningen — jag är angelägen att betona detta. Vi bör inte medvetet skuldsätta oss till utlandet och inte heller omedvetet göra det. Det har varit en linje som jag vid upprepade tillfällen har understrukit och betonat i denna kammare. I själva verket är det från min sida en allvarlig anmärkning mot valutaregleringen, att den verkar på ett sådant sätt att vi i en särskilt farlig form, nämligen med kortfristiga lån, skuldsätter oss utomlands. Detta sker i betydande omfattning t.ex. när det gäller varven, och det har också framhållits i den diskussion som förekommit när det gäller finansieringen av fartygsförsäljningen. Den s.k. restposten är vidare ett tecken härpå i det att, som valutastyrelsen själv medger, en betydande kortfristig upplåning äger rum utomlands. Hur stor den är vet vi inte. Det är enligt min mening en betänklig utveckling. Erfarenheten säger dessutom att det alltid är särskilt farligt att låna upp kort och låna ut långt. Valutaregleringen verkar tyvärr i den riktningen. Enligt vår mening är avsikten med avvecklingen av valutaregleringen inte endast frihet att låna upp, det vill jag betona, utan också frihet att låna ut, men att göra det utan slagsida på det farliga sätt som valutaregleringen hittills frammanat. Jag tror inte att det kommer att bli några stora saldoförskjutningar över året på grund av att regleringen avvecklas. De farhågorna är betydligt överdrivna. Under årets lopp kan däremot fluktuationerna bli större än de för närvarande är, men det skulle enligt min mening snarast vara ett hälsotecken, ett tecken på att kapitalet verkligen är i arbete. Detta är också en uppfattning som chefen för Stockholms enskilda bank, herr Marc Wallenberg, gett uttryck åt i en artikel i Ekonomisk Revy i fjol, och det är en uppfattning som står sig även i dag. Här föreligger två reservationer, en från högerhåll, som yrkar på avveckling rakt på sak, och en från folkpartiet, som går ut på att man skall nå fram till en avveckling via en uppmjukning och en utredning. Tyvärr finns inte centerpartiet med på någon av dessa reservationer. Jag kan inte annat än beklaga att så är fallet, men däråt är ingenting att göra. Jag tror att centerpartiet hyser större oro än partiet behöver hysa på denna punkt. Detsamma gäller även socialdemokraterna. Vi borde kunna vidta denna avveckling. Folkpartireservationen har undergått någon förändring i förhållande till i fjol och i någon mån närmat sig vårt håll. Det är naturligtvis enligt vår mening glädjande. Den invändning jag har emot folkpartireservationen är att där krävs att det skall företas en utredning, men såvitt jag förstår behövs ingen utredning. Vad som behövs är åtgärder, och de åtgärder som enligt vår mening behöver vidtas har vi pekat på i reservationen till bankoutskottets utlåtande nr 28, som gäller sedelutgivningen och fördelningen av landets utländska tillgångar på olika typer d. v. s. guld respektive valutor. För den reservationen skall jag redogöra när ärendet kommer upp. Nu yrkar jag bifall till den vid bankoutskottets utlåtande nr 26 fogade reservationen nr 1 av mig jämte herrar Lundberg och Regnéll.

Herr talman! Till vad herr Åkerlund här anfört vill jag, utöver själva yrkandet om bifall till reservation 2, bara knyta några korta, allmänna reflexioner. Valutaregleringen är paradoxalt nog en tillfällig åtgärd som infördes år 1939 — alltså för snart 30 år sedan. Varje år återkommer riksdagen, som herr Åkerlund påpekade, till frågan om fortsatt valutareglering, och varje år beslutar riksdagen under protester från folkpartioch högerhåll om fortsatt giltighet. Denna tillfälliga kristidsreglering har blivit den mest permanenta i vårt land. Den uppfyller numera alla anspråk på att vara motsatsen till temporär. Årets proposition angående fortsatt valutareglering är ännu mera kortfattad än tidigare års propositioner i samma ämne. Det förefaller som om man finner det vara alltmera överflödigt att något så när utförligt motivera varför man anser det vara nödvändigt med utsträckt tid för detta regleringsarrangemang. Att bara hänvisa till vad man sagt en gång tidigare räcker inte, eftersom vi alla vet att förutsättningarna och betingelserna för det ekonomiska livet ändras snabbt och från det ena året till det andra visar betydande skiftningar. Givetvis måste också detta påverka bedömningen av valutaregleringens vara eller icke vara. Från vårt håll har vi, som herr Åkerlund påpekade, under årens lopp ver kat för att regleringen helt skulle avskaffas eller åtminstone uppmjukas så att inte bestämmelserna onödigtvis hindrar kapitalrörelser över gränserna. Samma är förhållandet i år. I vår reservation, som alltså har betecknats med 2, begär vi åtgärder för en väsentlig uppmjukning av valutaregleringen och dess tillämpning. Vi anser vidare att regleringen bör kunna avvecklas efter en särskild utredning som närmare belyser de problem som en avveckling skulle kunna medföra. Tydligen behövs en utredning av detta slag för att vi skall få ett för alla övertygande klarläggande av att ett avskaffande av valutaregleringen inte kommer att störta landet i olycka. Alla är härvidlag inte lika övertygade som herr Åkerlund om att det inte behövs en utredning. Denna analys av verkningarna av valutaregleringens avskaffande skulle egentligen ha utförts av den av regeringen år 1960 tillsatta valutakommittén. Den kommittén avstod emellertid härifrån med hänvisning till att läget — som man då uttryckte det — var oklart beträffande resultatet av de förestående överläggningarna mellan Sverige och EEC angående svensk associering till den gemensamma marknaden. Det är onekligen på tiden att den utredning som regeringen själv ville ha men inte fick i början av 1960-talet nu äntligen blir genomförd. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Efter en sådan lång ansträngande dag som första kammaren nu har haft hade jag inte tänkt mig att ingripa i debatten i denna relativt lilla fråga.

Och varför det? När det gäller kapitalrörelserna yrkar man på fria kapitalrörelser över gränserna. Vad har detta för betydelse just nu? Jo, här försiggår i världen i dag en mycket stor kapitalsamling på oljeindustrins område — en koncentration av kapital och makt som är enorm och som framför allt är baserad till USA. Detta investeringsvilliga USA-kapital söker speciellt i Europa men även över hela världen efter objekt att intressera sig för, och denna kapitalrörelse är mycket stark. Om ett litet land som Sverige blir observerat och kommer i centrum för intresset, skulle en fullständig dominans av detta investeringsvilliga kapital i vårt land mycket lätt kunna bli följden. Problem av denna art har Holland haft och har alltjämt. Frankrike har haft det, och vi vet också att Frankrike bl.a. därför kommit att inta en ganska USA-kylig inställning. Jag tror att försiktigheten kräver att vi skyddar vårt land för en helt okontrollerad kapitalinvandring från de mycket starka krafter i världen, som gärna skulle vilja göra det och som naturligtvis ändå i viss utsträckning gör det på vissa vägar. Det är en orsak. Jag skall också beröra en annan.

Vi har fått betala mycket höga räntor för att hålla en viss balans på penningpolitikens område i landet. Men hur skulle det vara, om investeringsvilliga företag dessutom skulle kunna gå ut över landets gränser och importera kapital på ett sätt som var och en själv bedömer? Vi skulle med detta importera inflation i vårt land.

Jag har personligen den uppfattningen att valutaregleringen i vårt land i dag inte utgör någon belastning för vårt näringsliv men att den är ett beredskapsskydd, som vi ännu inte kan frånhända oss. En dag kan vi komma att få diskutera detta på allvar, herr Åkerlund och herr Hilding, nämligen när eventuellt EEC-problemet rullas upp för fullt. EEC-problemet är inte lättlöst och kan komma att medföra krav i detta avseende, som vi emellertid inte i förväg bör gå till mötes, utan ta ställning till först när andra omständigheter gör det påkallat. Det var, herr talman, ett försök att förklara varför centerpartiets representanter inte biträtt någon av de båda reservationerna utan traditionsenligt i bankoutskottet följt samma politiska linje på valutavårdens område som regeringspartiet. Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! De båda talesmännen för reservationerna har påpekat att denna fråga återkommer år från år — jag tror det var herr Åkerlund som nämnde att det nu är tjugoåttonde året i följd som den diskuteras här. Det har emel lertid sin naturliga förklaring med hänsyn till att lagens giltighet är begränsad till ett år i taget. Det är en fullmaktslag som inte kan träda i kraft förrän efter ett riksdagsbeslut. Herr Åkerlund tyckte det var tråkigt att man inte hade uppnått kraftigare anslutning från centerpartiet och att det var ledsamt att de borgerliga partierna inte kunde enas i denna fråga.

Det framgick också av Nils Theodor Larssons anförande, att vi inom bankoutskottet även i år har fått majoritet för bifall till Kungl. Maj:ts proposition i frågan.

Utskottet kan heller inte undgå att framhålla den liberalisering, som under senare år skett i den praktiska tilllämpningen av valutaregleringen. Detta faktum erkänns också av reservanterna. Det torde heller inte sakna betydelse att här påpeka, att stora delar av betalningarna till och från utlandet i praktiken inte är underkastade någon som helst begränsning genom valutaregleringar. De löpande betalningarna är som bekant helt undantagna från regleringen. Efter herr Åkerlunds föreläsning, som i och för sig var oerhört intressant, torde det också vara av värde att påpeka att tillstånd till finansiell upplåning utomlands har medgivits till mycket betydande belopp, bl.a. till fartygsbyggen. Frågan gäller också finansiering av svenska investeringar utomlands liksom finansiering av utländska dotterbolags verksamhet här i Sverige. Av alla dessa saker framgår det ganska tydligt, enligt utskottets uppfattning, att bärande skäl föreligger för ett bibehållande av valutaregleringen tills vidare. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Jag vill bara, herr talman, helt kort påpeka den motsägelse som föreligger mellan herr Larssons uppfattning att detta är en mycket obetydlig fråga, och herr Ståhles att det är en mycket betydelsefull fråga. De båda koalitionsbröderna i utskottet gör tydligen på denna punkt helt skilda bedömningar. Det må nu vara en sak av mindre betydelse i sammanhanget. Den väsentliga frågan har såväl herr Nils Theodor Larsson som herr Ståhle helt undgått att ta upp till besvarande. Jag har för min del sagt, att betalningar kan ske fritt när det gäller betalningar för varor fram och tillbaka för import och export över gränserna. De löpande betalningarna är fria. Det är de på andra håll i världen också. Därvidlag föreligger ingen märkvärdighet och ingen oenighet. Vidare säger herr Ståhle, att det finns tillstånd till finansiell upplåning när det gäller varv och i vissa fall industrier, dotierbolag och liknande. Det är heller inte bestritt. Men däremot har jag sagt att de former i vilka detta sker är betänkliga därför att de leder till, som har framhållits från varvens sida, att man lånar kort utomlands för att långfristigt finansiera försäljning. Av all erfarenhet, som man har kunnat vinna, är detta en farlig politik.

En sådan verksamhet är mycket omfattande på kontinenten. Den är utomordentligt omfattande framför allt i England. Londons city är världsberömt sedan ett par hundra år för sin utbyggda finansiella apparat. Under labourregimen låg den tyvärr ganska mycket nere, men den började sedan på 1950 talet på nytt att växa sig stor. Det finns en väldig sådan verksamhet i Schweiz, framför allt i Zärich, och även på andra håll i världen finns det liknande företeelser, exempelvis i Västtyskland. I vårt land är emellertid allt detta fullkomligt förkvävt. Det kan inte växa fram så länge vi har denna valutareglering. Detta är den väsentliga fråga, som vi här från vårt håll har tagit upp, och det väsentliga motivet för oss att begära valutaregleringens avskaffande. Jag måste säga herr Larsson att argument av den typen, att här kommer drakar eller hydror farande fram över Sveriges land i syfte att äta upp det stackars svenska folket, ligger vid sidan om vad som är realistisk och praktisk politik att diskutera.

Herr talman! Här föreligger ett enhälligt utskottsutlåtande, och jag hade därför knappast räknat med att vi skulle få någon särskild överläggning i denna fråga. En av motionärerna, herr Ferdinand Nilsson, har emellertid dels yrkat bifall till sin motion och dels i sitt anförande nyss uttalat att han tycker att det är ett mycket suddigt utlåtande som utskottet skrivit. Det omdömet må stå för honom själv. Om herr Ferdinand Nilsson i sin bedömning av utlåtandet lägger in också det förhållandet att utskottet har rättat till de sifferuppgifter som herr Ferdinand Nilsson har använt i sin motion, och angett de rätta siffrorna, må det vara honom förlåtet. I övrigt torde det räcka med att framhålla våra internationella förpliktelser på valutaområdet och det ansvar som det för med sig för vårt land. Sverige är sedan år 1951 anslutet till Internationella valutafonder som enligt sin stadga har till syfte att främja samarbetet i valutafrågor och att underlätta den internationella handelns utvidgning och ett samarbete över gränserna över huvud taget. Dit räknar vi i utskottet också utgifterna i samband med utlandsresor.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

Herr talman! Jag vill mycket kraftigt understryka de synpunkter som herr Ferdinand Nilsson anförde om möjligheterna att resa omkring och se vackra platser i vårt land. Vi har säkerligen mycket att lära och se i vårt land. Men vi vill inom utskottet inte på något sätt göra det omöjligt för medborgarna att göra resor även utanför vårt lands gränser. Även där har vi mycket att lära. Jag ser detta som ett uttryck för det välstånd som under senare år skapats i vårt land.

Herr talman! Det är kanske litet tråkigt för kammarens ledamöter att klockan halv elva efter en hård arbetsdag även behöva ta itu med en fråga som denna. Jag är alltså medveten om att jag har press på mig att fatta mig kort, men jag har den uppfattningeri att denna fråga inte kan anses vara så betydelselös som många gärna vill göra gällande, utan det kan vara motiverat med några ord. Det gäller här två frågor, dels en begäran om höjning av sedelutgivningsrätten med 600 miljoner kronor, dels också befrielse för riksbanken att inlösa sedlarna med guld. Det är frågor som återkommer år efter år liksom valutaregleringen som vi nyss har behandlat. Det enda som är väsentligt här är om det finns några nya moment eller synpunkter som kan anföras. Jag skall försöka att peka på någonting som har hänt sedan vi förra året behandlade denna sak. Först må det dock sägas att bankoutskottets ledamöter är eniga på en punkt, nämligen att det är otillfredsställande med en sådan provisorisk lagstiftning som den vi har om sedelutgivningen och att en permanent reglering av frågan är önskvärd. År 1957 anmälde ju riksbanksfullmäktige förslag till ny riksbankslag, men det framlades aldrig. Vi kan alltså i år fira tioårsjubileum av detta misslyckande. I fjol sade utskottet med hänvisning till regeringens proposition att myntkommittén enligt sina direktiv var oförhindrad att behandla spörsmål om guldmyntfoten och riksbankens skyldighet att inlösa sedlar med guld. I mitt inlägg i debatten om sedelutgivningen i fjol nödgades jag för min del underkänna myntkommitténs förmåga att »lösa guldmyntfotens problem». Myntkommittén har nu meddelat att den betraktar sitt uppdrag som avslutat, utan att något synligt bidrag till lösning av det problem kommittén varit oförhindrad att behandla har presterats. Jag klandrar självfallet inte myntkommittén för att den kapitulerat. Den har säkerligen handlat realistiskt. Uppdraget har överstigit dess förmåga. Jag biträder emellertid utskottets skrivning om ny riksbankslag för att frågan skall hållas levande. Jag. tror att jag vet mer än de flesta om denna problematik, eftersom jag arbetat så många år på detta forskningsområde och även 'disputerat inom detta område. Det är nu för mig bara att konstatera att 1951 års förslag till ny riksbankslag misslyckades. Den kunde aldrig läggas fram. Sedelutgivningskommitténs förslag 1955 misslyckades likaledes. 1957 års förslag till ny riksbankslag misslyckades, och myntkommittén har misslyckats. Vi står alltså helt enkelt tomhänta i denna fråga. Om jag så får övergå till propositionens och utskottets förslag om ökning av sedelutgivningsrätten med 600 miljoner kronor är skillnaden den att högerpartiet gjort ett bud på 400 miljoner kronors ökning, alltså till 10 300 miljoner kronor.

Men jag anförde också i fjol att förutsättningen var att man skulle föra en restriktiv likviditetspolitik. Vi har samma villkor i år i den reservation som vi nu lagt fram. Beträffande riksbankens politik i fjol var man inne på en ny och intressant linje. Det var ett verkligt försök till en effektiv inflationsbroms. Tyvärr har riksbanksfullmäktige i år frångått denna linje. I sin i propositionen redovisade skrivelse har dock riksbanken lämnat några ytterst intressanta upplysningar som jag skall be att få säga ett par ord om. Jag vill emellertid erinra om att när vi behandlade frågan om decharge för riksbankspolitiken var vi något inne även på den teknik som riksbanken hade använt under fjolåret för att skapa förutsättningar för diskonto sänkningen. Vid den tidpunkten var alltså inte denna proposition känd och vad riksbanksfullmäktige hade skrivit alltså inte heller känt. Men nu säger riksbanken i propositionen att variationerna i sedelomloppets förändringar under 1966 visade att sedelomloppet rapportdagen den 7 juni låg endast en halv procent över samma tidpunkt året dessförinnan, alltså 1965. Den 10 juni, d. v. s. på torsdagen samma vecka, nådde också diskontot sin högsta höjd under året, i det att man då höjde det senaste gången. Sedan har man sänkt diskontot. Då var det alldeles påtagligt att det var ont om pengar, och restriktiviteten i likviditetspolitiken var som allra starkast under 1966. Frågan kan ställas om detta var en riktig politik. Enligt min mening hade riksbanken handlat alldeles rätt. Den 23 september åter, meddelar nu riksbanksfullmäktige, låg sedelomloppet på sin högsta höjd jämfört med året dessförinnan, 1965, eller med 7,4 procent efter en — jag vill betona det — Politiskt betingad omläggning av likviditetspolitiken. Min slutsats av vad riksbanken upplyst om i propositionen är alltså att riksbanken visat att en på sedelutgivningen baserad likviditetspolitik är ett effektivt vapen och ingen formalitet. Utskottet har tydligen inte den meningen. Det har tydligen inte lagt märke till redovisningen för denna utveckling. Det upplyser i årets utlåtande, vilket det däremot inte gjorde i fjolårets, att förändringarna i den utelöpande sedelmängden är en följd av den allmänna omsättningens krav och inte kan anses spela den aktiva roll i penningpolitiskt hänseende som den tillskrivs i motionen. Uttalandet är magistralt, om jag så får säga, men i sak är det inte desto mindre oriktigt. Man kan mycket väl göra en sådan sak som sedelutgivning och likviditet till ett instrument om man vill. Riksbanken har i praktiken visat det för den uppmärks samme iakttagaren av vad som har hänt. Det är bra gjort av riksbanken enligt min mening, och jag tackar för det. Jag beklagar emellertid å andra sidan att riksbanken har frångått sin tidigare inställning och i år är beredd till en väsentligt svagare likviditetspolitik än tidigare. Anledningen härtill synes oss motionärer vara den kritik som riktas mot riksbankens kreditpolitik. Det har ju sagts att man har lagt alltför stora bördor på kreditpolitiken, och därmed är underförstått att man borde lägga större bördor på finanspolitiken. En kommentator har emellertid med anledning av den politik som förts sagt att vad landet nu har nått fram till är en politik som haltar på båda benen, eftersom i jämförelse med fjolåret förs en svagare såväl kreditsom finanspolitik. Landet har alltså ett krav på ökad likviditet till följd av krav på ökad kredittillgång. Utskottet förefaller mig ha känt sig en aning stött i kanten av våra uttalanden, eftersom utskottsmajoriteten säger sig bestämt ta avstånd från en uppgiven antydan från vårt håll att riksbanksfullmäktige skulle vilja ge utrymme åt en större kreditgivning än som från stabiliseringssynpunkt är önskvärt. ändå är det väl i alla fall så att det snarare är riksbanksfullmäktige än utskottet som har anledning att känna sig pikerade. Det är alltså ett ställföreträdande lidande som utskottet här har iklätt sig, men vad utskottet anför är inte någon formulering som vi begagnar i motionen, utan vi har använt en annan formulering. Vi säger så här: »Kritik har nämligen riktats mot restriktiviteten i riksbankens kreditpolitik, som uppgivits ha pålagts alltför stora bördor. Följaktligen har också krav rests på ökad likviditet för att möjliggöra ökad kredittillgång, vilket uppenbarligen påverkat fullmäktiges inställning i här förevarande sammanhang.

Vi har här sagt att man får göra en avvägning mellan människors intressen att ha ett stabilt penningvärde och andras intressen att ha mycket kredit för att kunna driva verksamhet av olika slag. Det är en synpunkt som vi inte kan frångå. Allt hänger naturligtvis på vad som här avses med stabilisering. Vi har i varje fall ansett att en stabiliseringspolitik inte kan innebära att penningvärdet skall sänkas med 4, 5 eller 6 procent om året — hur man nu än vill räkna det — exklusive skatter med 3 procent eller inklusive skatter med 5 eller 6 procent. Vi vill ha en effektivare inflationskamp och en bättre stabilitet. Vi ger ett underbud på 400 miljoner i stället för 600 miljoner kronor, men det är ändå fråga om en av: sevärd ökning. Vi säger alltså inte direkt nej till en ökad likviditet, men syftet är klart. Jag yrkar alltså bifall till punkt 1 i reservationen. Jag vill också säga ett par ord om punkten 2, beträffande utskottets kläm rörande befrielse från skyldigheten att inlösa sedlar med guld. Det är klart att jag biträder en sådan ståndpunkt under betonande dock av att vi har alldeles för litet guld för vår metalliska kassa för att vi skall kunna verkställa en inlösen. Nu har vi nyligen diskuterat denna fråga om guldpolitiken, och jag skall därför kunna fatta mig kort, men ett par nya synpunkter och informationer finns här att redovisa. Det pågår för närvarande en intensiv diskussion om detta utomlands i den s.k. tiogruppen. Där finns olika meningar, där t.ex. Förenta staterna driver en linje och Frankrike en annan. Frankrike önskar ett system baserat på guld och på att lämna lån, om så är erforderligt, till dem som kan behöva det. Det land som är aktuellt för lån nu är således Förenta staterna. Från amerikanskt håll önskar man en s.k. reservplan — men det skall jag inte gå in på här. Däremot vill jag erinra om att den amerikanske finansministern Fowler bara för några dagar sedan sade att det nu är så bråttom att man inom ett par månader måste komma med ett förslag som skall föreläggas den internationella valutafonden i september i år. Han har också sagt att skall hittillsvarande utveckling med amerikanskt guldutflöde fortsätta så finns det vissa risker — vilka också klarlagts av ett par av Amerikas största banker i ett uttalande — för att de amerikanska guldförsäljningarna skulle kunna komma att inställas. Enbart på detta ryktes grund rusade priset på guld i höjden, och det var nödvändigt att komma med en kraftfull dementi för att kunna behärska situationen. Läget var således känsligt för den amerikanska dollarn, eftersom en guldprisstegring bara är spegelbilden av en nedsättning av dollarns yttre värde. Under en följd av år har jag hävdat att vi måste se om vårt hus och beakta sammansättningen av våra guldoch valutatillgångar och något öka tillgången på guld, men att vi skall gå försiktigt fram. När jag nämner siffran 300 miljoner kronor, motsvarande 60 miljoner dollar, är det inte så mycket pengar. Men vi måste ta hänsyn till andra länders guldpolitik, särskilt Förenta staternas. Vi har ingen rättighet att lägga sten på börda, som vi gör i exempelvis Vietnamdebatten, vilken jag naturligtvis inte skall gå in på nu. Däremot har vi skyldighet att ta all möjlig hänsyn, enligt min mening, till Förenta staterna på denna punkt. Vi måste emellertid gardera svenska intressen i mån av förmåga. Det är skälet till att vi bör göra en viss omfördelning på denna punkt. En sådan åtgärd skulle dessutom vara ägnad att underlätta fria kapitalrörel ser utan valutareglering, som jag tidigare anfört i debatten i kväll. Jag har bara ett allmänt omdöme att framföra om riksbankens placeringspolitik när det gäller utlandstillgångar. Jag har letat runt för att finna något bra exempel i penninghistorien, som skulle motsvara dess sätt att agera. Jag har funnit det bästa exemplet vara att riksbanken för samma politik som en fransk rentier från sekelskiftet förde. Det gick tokigt för honom, och jag är rädd för att det kan gå lika tokigt för oss, om vi fortsätter som hittills. Med det sagda yrkar jag bifall till reservationen.